Herr talman! Med hänvisning till kulturutskottets yttrande 1985/86:2 vill jag tillföra denna debatt några synpunkter med anknytning till stadsförnyelseoch bevarandefrågorna. Förslaget till ny planoch bygglag har utformats för att tillgodose önskemål om att kunna främja och styra önskvärda förändringar av byggnader och bebyggelseområden, men inte bara det, utan också för att tillgodose behovet av att bevara t.ex. kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ny planläggning liksom ombyggnad och kompletteringar skall utgå från befintliga kvaliteter och resurser, så att husens och områdets goda egenskaper utnyttjas. Rivningslov skall inte bifallas för byggnad som man bedömer bör bevaras på grund av dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. För särskilt värdefulla hus skall skyddsbestämmelser kunna utfärdas. De grundläggande kraven på att bevara kulturmiljön i planeringen och byggnadsverksamheten stärks alltså, och kommunerna ges både ett ökat ansvar och bättre instrument för att hävda dessa krav. Herr talman! Ett av målen med den statliga kulturpolitiken är att äldre tiders kultur skall tas till vara och göras levande, och bestämmelserna i PBL stämmer alltså väl överens med det målet. I samband med att den statliga kulturpolitiken reformerades i mitten av 1970-talet drogs nya riktlinjer upp även för kulturminnesvården. Dessa riktlinjer syftade till en övergång från en traditionell monumentvård till en egentlig kulturmiljövård. Vi kan nu konstatera att uppfattningen om vad som är värt att bevara har vidgats från att avse enstaka värdefulla kulturminnen till att gälla samlade kulturmiljöer. Arbetet med att ta till vara kulturvärdena i såväl tätorter som kulturlandskap har fått en större bredd. Det är också glädjande att kunna notera att de kulturella värdena i dag erkänns ha större betydelse för vårt välbefinnande än tidigare. Kulturminnesvården har alltmer kommit att bli en aspekt att beakta i olika verksamheter som innebär förändringar i vår omgivning. En sådan syn har alltså varit vägledande även vid utformningen av den nya planoch bygglagen. Det känns bra att kunna konstatera detta, för vi har ett ansvar för kulturarvet gentemot kommande generationer. Det är också positivt att besluten i de här frågorna kommer att ligga närmare de människor som berörs mest. Så främjas förhoppningsvis ansvar och engagemang bland kommunens medborgare, och så garanteras dessa ett större inflytande över besluten. I och med att kommunerna får ökade befogenheter och ökat ansvar finns det anledning att räkna med att deras behov av kulturhistorisk sakkunskap kommer att öka. Länsmuseerna kommer, som det sägs i propositionen, att få ökad betydelse — särskilt för kommuner som saknar egen expertis. Av propositionen framgår också att det förutsätts att kommunernas byggnadsnämnder skall ha tillgång till den personal som de behöver för att tillfredsställande kunna fullgöra sina uppgifter. Även kulturhistorisk sakkunskap avses. I det sammanhanget påpekas att byggnadsnämnden har möjlighet och skyldighet att samarbeta med andra myndigheter, vars arbete och intressen berör nämndens verksamhet. I det här avseendet bör det alltså bli naturligt med ett samarbete med kulturminnesvårdande myndigheter. Här vill jag lyfta fram vad kulturutskottet säger i sitt yttrande om att det vore önskvärt att kommunernas kulturnämnder mera aktivt engagerades i den kommunala planeringsprocessen. Ett närmare samarbete mellan dessa båda nämnder skulle troligen också vara av värde för byggnadsnämndens löpande arbete, t.ex. vid tillståndsprövning, där kulturhistoriska aspekter är av betydelse för prövningen, men även i byggnadsnämndernas verksamhet när det gäller service och rådgivning. Jag tror att det finns ett intresse av ett sådant ökat engagemang hos flertalet av landets kulturnämnder. Jag tror också att detta i framtiden kommer att ses som ett naturligt inslag i den kommunala verksamheten. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande.

Herr talman! Det finns två grupper vars behov det är särskilt angeläget att uppmärksamma, och det är barn och människor med funktionsnedsättningar. Mycket i den nya PBL och i bostadsutskottets betänkande är bra på dessa punkter. Man markerar hårt hur viktigt det är att tillgängligheten beaktas och att friytor för lek avsätts. Det är emellertid kommunerna som i stor utsträckning får avgöra i dessa frågor. Den nya lagen kommer att bli ytterligt positiv i kommuner där man förstår behovet av hänsyn till handikappades och barns behov. Dessa kommuner kan med den tjocka lagen i handen ställa krav på fastighetsägarna, men de kommuner som inte vill kan i vissa avseenden lägga lagboken åt sidan. Det som inger oro är att planverket inte har fått i uppgift att utge tillämpningsföreskrifter till viktiga paragrafer, t.ex. om lekytorna. Regeringen skulle mycket väl kunna ge planverket ett sådant uppdrag. Om det visar sig att de viktiga paragrafer som här avses inte kommer att tillämpas måste tillämpningsföreskrifter snabbt utarbetas. Mina erfarenheter från handikapprörelsen säger mig att det fortfarande, tyvärr, behövs en hel del pekpinnar. Med anledning av den debatt som förts tidigare i dag, vill jag säga att jag upplever dessa frågor som de verkligt viktiga i detta ärende. Försvaret av de handikappades intressen och barnens behov av bra bostadsområden är för mig vida viktigare än den diskussion som har förts om fastighetsägarnas behov. Jag vet att majoriteten här är överens om vad som bör åstadkommas på handikappområdet. Samtidigt kan jag förstå dem som är något mer pessimistiska i fråga om vad kommunerna kommer att göra. Jag hoppas att pessimisterna, som företräds av vpk, har fel, och jag hoppas innerligt att de positiva förväntningarna på kommunerna är riktiga. Jag har noterat Oskar Lindkvists uttalande att det kan finnas behov av en översyn av vissa bestämmelser när vi har sett hur lagen fungerar. Riksdagen och regeringen måste med all kraft bevaka kommunerna i detta avseende. Annars förfelas vår målsättning att handikappade skall integreras och vår målsättning att skapa bra uppväxtmiljöer för våra barn. Barn och handikappade besitter inte samma propagandaresurser som ägarintressena har. Därför kan deras röster höras mindre. Men deras behov är desto mer angelägna. Möjligheten att höra deras åsikter måste utnyttjas när vi nu får den nya lagen. Om nu riksdagen eller statsmakterna skall ge direkta direktiv till kommunerna i vissa frågor eller om vi skall lita på kommunernas egen förmåga är en fråga som nu genomsyrar samhällsdebatten på alla områden. Jag tillåter mig fortfarande att tvivla på den pågående decentraliseringen i just de avseenden som gäller värnet och skyddet av de svagaste grupperna i samhället. Men kommunerna har nu ett gyllene tillfälle att visa att den oro som finns inom t.ex handikapprörelsen är obefogad. Om det inte fungerar, herr talman, måste vi vara beredda till en översyn, speciellt kring tillämpningen av de bestämmelser som gäller barns och handikappades behov.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att söka polemisera med Margareta Persson. Vi är helt överens. Jag har begärt ordet bara för att understryka att erfarenheterna utifrån många kommuner hittills tyvärr är sådana att man måste befara att många kommuner inte kommer att leva upp till intentionerna i lagen när det gäller värnet och skyddet av de svagaste grupperna i samhället, såsom Margareta Persson uttryckte det. Därför beklagar jag att det tydligen inte här och nu finns en majoritet för de reservationer som vpk har anfört i detta sammanhang. Av naturen är jag inte pessimist, tvärtom. Men i det här avseendet, mot bakgrund av många års erfarenhet på de här områdena och efter att ha följt utvecklingen under de senaste åren, måste jag säga att jag är pessimistisk. Men det betyder inte att jag inte har förhoppningar, precis som Margareta Persson. Jag hoppas att de förhoppningarna skall komma att infrias.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att något kommentera de svepande formuleringar och den bristande logik som Birgitta Hambraeus gav uttryck för i sitt huvudanförande. Jag måste också något kommentera den upprördhet som Ivar Franzén spelade upp i replikskiftet med Rune Evensson. Låt mig börja med Birgitta Hambraeus. I reservation 4 skrivs följande: ”Det är i dag möjligt att med beprövad teknik bygga småhus som inte fordrar någon särskild energitillförsel alls för uppvärmning. Det enda som behövs är en braskamin för de veckor på året då det är särskilt kallt samt en radiatoreffekt på omkring 1000 W som används när t.ex. husägaren är bortrest.” Detta är ett märkligt påstående, för dessa två meningar står emot varandra. Det leder fram till en fråga: Behövs det särskild energitillförsel eller inte? Det tycker jag att Birgitta Hambraeus skall fundera på och reda ut. Den andra frågan gäller direktverkande el. Vad är egentligen problemet? Är problemet de tillkommande husen eller är det den befintliga stocken? Ivar Franzén spelade upp ett stort nummer kring detta och hävdade att socialdemokratin hade vilsefört husägarna. Den upprördheten tycker jag att Ivar Franzén skall fundera på tillsammans med Birgitta Hambraeus. Han hävdade att vi socialdemokrater hade ett stort ansvar som sedan 1982 hade lurat 400 000 småhusägare in i denna olycka, för att använda Franzéns ord. Sedan 1982 har ungefär en tjugofemtedel av denna stock tillkommit. Om det nu vore så allvarligt som Ivar Franzén påstår att det är, varför skedde då ingenting tidigare, åren omedelbart före 1982 t.ex.? Jag vill hävda att problemet inte är de tillkommande småhusen med direktverkande elvärme, utan problemet är, precis som Ivar Franzén mycket riktigt påstod, de befintliga småhusen med direktverkande el. Den tredje frågan riktar jag främst till Birgitta Hambraeus. Hon sade i sitt huvudanförande att PBL fördröjer och hindrar en teknisk utveckling. Jag tycker att det hade varit hedervärt om Birgitta Hambraeus hade gett något exempel på vad det är i denna nya planoch bygglag som riksdagen inom kort skall fatta beslut om som hindrar den tekniska utvecklingen.
Herr talman! Jag vill gärna hålla med Per Olof Håkansson om att uttrycket i vår reservation blivit något felaktigt. Vi skulle i stället ha skrivit: behövs ingen särskild värmeanläggning. När man i vanliga fall bygger ett småhus räknar man med en särskild installation av uppvärmningssystem. Men bygger man enligt den modell jag har tittat på, nämligen Mats Wolgasts hus, behöver man bara några små elradiatorer som kan köpas i Konsum och den vanliga eldstaden, som inte brukar räknas som ett uppvärmningssystem eftersom man har den för trivselns skull. Alltså stämmer det att detta hus inte har någon särskild installation för energitillförsel för uppvärmning. Det är byggt enligt knepiga metoder som inte gör detta nödvändigt. Eftersom Ivar Franzén inte är här nu vill jag gärna bemöta det som Per Olof Håkansson anmärkte på i Ivar Franzéns replik. Det är oansvarigt av socialdemokraterna att inte nu äntligen komma till skott när det gäller större restriktioner för direktverkande elvärme. På valsedeln i folkomröstningen om kärnkraft stod det att det skulle råda yttersta restriktivitet. Nu har jag i mitt huvudanförande visat att tekniken vid byggandet av hus har nått betydligt längre än vad som krävs enligt gällande bestämmelser. Då kan man inte påstå att man befrämjar yttersta restriktivitet. Jag anser att om man hade följt upp sitt löfte, skulle man i planoch bygglagen ha sett till att kravet, för att få installera direktverkande eli nya hus, var att den teknik som finns också skulle användas.

Herr talman! Jag blev väldigt glad när Birgitta Hambraeus inledde med att säga att det blivit något felaktigt skrivet i reservationen. Jag tänkte att nu kommer den slutliga bekräftelsen på att detta dimmiga tal skall upphöra och att vi i framtiden skall kunna föra en diskussion utifrån de förutsättningar som är för handen. Men så blev dess värre icke i fortsättningen fallet. Birgitta Hambraeus definierade enkelt och lättvindigt bort de energitillförselanläggningar som huset faktiskt har. Jag råkar ha besökt Mats Wolgast. Jag vet vilka möjligheter han har att värma upp sitt hus. Vill man definiera bort vad som faktiskt finns för att tjäna detta syfte går Birgitta Hambraeus ekvation ihop, annars inte. Jag måste komma tillbaka till min sista fråga: Vad är det i PBL-förslaget som förhindrar en teknisk utveckling?
Herr talman! Den tekniska utvecklingen främjas om man faktiskt använder den teknik som finns. P. O. Håkansson har gjort en utredning åt Birgitta Dahl om behovet av att skärpa bestämmelserna. Vad han borde vara bekymrad över är väl att han inte har förmått att föra fram de krav som är möjliga att ställa på den tekniska utvecklingen. Planoch bygglagen skulle alltså kunna underlätta denna utveckling. Men man håller sig på en väldigt oambitiös nivå. För övrigt tycker jag inte att det är fråga om något dimmigt tal. Det finns i sinnevärlden hus — P. O. Håkansson har t.o.m. besökt dem — som inte har någon särskild installation för värme. Man kan inte påstå att en trivselbrasa, motsvarigheten till en öppen spis, är en värmeinstallation eller att två tre små elradiatorer som man köper på Konsum är ett värmesystem. Framför allt är detta en ekonomisk fråga. Man har kunnat bygga husen lika billigt eller billigare än vanliga hus och ändå har man inte någon som helst kostnad för uppvärmningen. Det är detta som är poängen. P. O. Håkansson försöker genom att märka ord dribbla bort något väsentligt. Socialdemokraterna har släppt sin ambition när det gäller nya hus och hårdare krav på direktverkande el. Ansvaret för det kan ni inte slippa undan genom att anklaga oss för att uttrycka oss dimmigt.
Herr talman! Jag är glad över att Birgitta Hambraeus i detta sammanhang kan tänka bort två tre elradiatorer — möjligen gör hon det för att de är köpta på Konsum, vilket hon envist upprepar trots att det inte har med saken att göra. Det leder mig fram till frågan: Skall vi inte räkna två tre radiatorer som ett uppvärmningssystem? Hur många radiatorer måste vi ha innan det blir ett uppvärmningssystem? Tala om det för oss, Birgitta Hambraeus! Det är riktigt att det är ett energipolitiskt problem i sig att ha direktverkande el. Men om man har identifierat detta problem och samtidigt ett annat som är 75-100 gånger större, skäms jag inte för att jag har ägnat mig åt det större problemet och i någon mån har bortsett från det lilla. Ni ägnar er åt en detalj i det hela som inte är betydelselös, men det betydelsefulla är att hitta lösningar för de 500 000 småhus som har direktverkande elvärme. Jag återkommer till min begäran om en precisering av vad i den nya planoch bygglagen som utgör ett hinder för den tekniska utvecklingen.
Herr talman! Det blir ett hinder när man inte genom bestämmelserna ger människorna råd beträffande möjligheterna att installera den bästa möjliga tekniken. Om man kallar två eller tre små elradiatorer på vardera 300 watt för ett uppvärmningssystem, har man verkligen glidit i fråga om definitionerna. När man bygger ett småhus kostar ett uppvärmningssystem i vanliga fall åtminstone 20 000 kr. Det skall vara en panna. Det kanske skall vara vattenburen värme osv. Det är vad jag kallar ett uppvärmningssystem. Några små kaminer som motsvarar vad man kan köpa i handeln är inget uppvärmningssystem. Det är alltså en definitionsfråga. Det viktiga här, som P. O. Håkansson glider undan, är att när vi nu står i begrepp att bygga nya hus fortsätter ni på en ambitionsnivå som är betydligt lägre än vad den tekniska utvecklingen ger möjlighet till. Självfallet är det ett jätteproblem med de hus som vi redan har, men det kan inte försvara att man fortsätter att bygga hus med direktverkande el utifrån en teknik som är betydligt sämre än den vi i dag skulle kunna använda utan ökade kostnader för husägaren när han bygger huset och framför allt till betydligt lägre kostnader för att hålla huset varmt under husets fortsatta livstid.
Herr talman! Det är möjligt att jag har missförstått fru Hambraeus. Jag trodde faktiskt att hennes inställning var ett totalförbud för direktverkande el. Men när hon säger att ett par tre elradiatorer inköpta på Konsum inte skall räknas måste det rimligtvis leda fram till frågan: Hur många elradiatorer skall man köpa innan de får räknas? Det svar som jag fick på min fråga vad i planoch bygglagen som hindrar den tekniska utvecklingen var att det saknas råd och anvisningar i lagtexten. Det är en lag som vi nu behandlar. Fru Hambraeus och jag är förmodligen helt överens om att det är andra organ som skall sköta rådgivningsverksamheten. Att man i det här lagsammanhanget tar fram avsaknaden av råd och anvisningar som ett hinder för den tekniska utvecklingen tycker jag är upplysande.

Herr talman! När jag nu tar till orda om ett enigt betänkande, är det därför att finansutskottet har ställt sig bakom kravet i en enskild motion från några moderata ledamöter att regeringen i sina propositioner skall redovisa de fördelningspolitiska konsekvenserna av de åtgärdsförslag den framlägger för riksdagen. Det är inte bara det att ett sådant ställningstagande från utskottets sida är ovanligt — genom att denna moderatmotion, väckt för första gången, blivit tillgodosedd kommer riksdagen att få ett mycket bättre underlag för sina ställningstaganden än hittills, vilket vore synd att låta gå oförmärkt förbi. Jag kanske får tillägga att första namn på den här motionen var vice talman Ingegerd Troedsson, vilket naturligtvis i hög grad har bidragit till framgången. Enligt motionen bör regeringen i samband med att den avger propositioner redogöra för vad olika statliga stödåtgärder, normer eller skatteregler betyder för ekonomin hos olika hushållstyper under skilda boendeförhållanden, i skilda regioner osv. Utskottet har gett motionen en ingående behandling och bl.a. ordnat hearings med företrädare för statistiska centralbyrån och expertgruppen för — Prot. 1986/87:36 | studier i offentlig ekonomi. Vi har fått redogörelser för det material som 26 november 1986 redan finns tillgängligt och för möjligheterna att efter hand tillhandahålla ett J.dooa oroa allt bättre material som underlag för riksdagens beslut. Utskottet påminner också om att det under den borgerliga regeringsperioden påbörjades ett arbete för att utveckla en beräkningsmodell för fördelningsstudier, som efter det ytterligare utvecklingsarbete som pågår bör kunna utnyttjas i detta sammanhang. Utskottets sammanfattande slutsats är denna: ”Regeringen bör därför i budgetpropositionen eller i andra propositioner, där åtgärdsförslag lämnas, allteftersom tillförlitliga mätmetoder utvecklas redovisa de fördelningspolitiska effekterna av dessa förslag, framför allt effekterna av förändringar i skatteoch transfereringssystemen.” Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets, nämligen att detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Herr talman! Jag kan också intyga att jag för en gångs skull har fått höra en helt riktig beskrivning från Arne Gadd av vad som förevarit under finansutskottets arbete.

Herr talman! Vid den här tiden förra året inledde jag motsvarande debatt om prisregleringslagens tillämpning på följande sätt — jag citerar mig själv: ”Så är det åter dags för den socialistiska riksdagsmajoritetens tomma ritualhandling att förlänga prisregleringslagens tillämpning med ett år. Det har nu skett 14 år i följd.” Jag kan upprepa samma ord i dag med den ändringen att det nu är femtonde gången i rad. Jag tror inte att jag behöver närmare utveckla varför den åtgärd som regeringen och nu finansutskottets majoritet föreslår riksdagen att vidta är helt onödig. Det går helt enkelt inte att bestrida att regeringen har precis lika stora möjligheter att tillgripa prisreglering oavsett om riksdagen har förlängt lagens tillämpning eller ej. Så är det. Det går inte att förneka det. Därmed blir åtgärden som sagt helt onödig. Jämfört med de motiv som det ansvariga statsrådet anförde förra året har nu tillkommit att prislagsutredningen väntas avlämna sitt betänkande vid årsskiftet 1986-1987. I den borgerliga reservationen till utskottets betänkande påpekas att en pågående utredning inte gärna kan vara ett skäl för att sätta en beredskapslag i tillämpning — en åtgärd som egentligen förutsätter att riket befinner sig i krig eller krigsfara eller i ett allvarligt ekonomiskt krisläge. Men man hänvisar alltså till en pågående utredning som väntas avslutas inom kort. Den socialistiska utskottsmajoriteten har heller inte tagit fasta på detta argument — det får man säga till dess försvar — utan har i stället anfört att det eftersträvade beslutet från riksdagens sida i vissa fall kan underlätta för regeringen att skapa stabila förutsättningar och öka tilltron till den ekonomiska politiken. Detta sägs i en enda mening, och några försök att bevisa påståendets riktighet förekommer inte. Jag har funderat på det där och vill fråga Lisbet Calner, som skall vara utskottets talesman senare i debatten: På vad sätt kan en helt onödig åtgärd bidra till stabila förutsättningar och ökad tilltro till den ekonomiska politiken? Ett annat resonemang som förs av utskottsmajoriteten i år liksom förra året, men som regeringen försiktigtvis aldrig antytt, är att statens prisoch kartellnämnd med prisregleringslagen i tillämpning får ökad tyngd i sin prisövervakande verksamhet gentemot företagen. Påståendet är naturligtvis felaktigt, eftersom SPK kan aktualisera frågan om direkta ingripanden hos regeringen och få dem verkställda utan tidsutdräkt, även om lagen inte i förväg skulle vara satt i tillämpning. Det är alltså i den meningen helt innehållslöst. I detta motiv finns ändå ett otäckt inslag av hot som luktar utpressning. Det är ett tecken på att den ordning som i högtidliga sammanhang brukar kallas blandekonomi i själva verket ofta fungerar som en osund mygeloch förhandlingsekonomi. Regeringens och utskottsmajoritetens förkärlek för att ha prisregleringslagen i kontinuerlig tillämpning innebär att vi hamnar i en gråzon mellan marknadsekonomi och regleringsekonomi. Detta betyder att det beslut som nu skall fattas inte bara är onödigt utan också skadligt. Regering och riksdag sänder med dagens beslut — som tydligen med de nya reglerna om votering i kammaren skall bli morgondagens — en signal till aktörerna på marknaden, som inte gärna kan tolkas på annat sätt än att ett prisstopp kan komma att bli aktuellt i en nära framtid. Det är ju inte bara så att prisstopp i sig är av ondo genom att störa marknadsprisbildningen. Förväntningar om att ett prisstopp kan vara i faggorna frestar till större och snabbare prishöjningar än vad som annars skulle behöva förekomma. Detta konstaterande för mig över till de manipulationer som under senare tid förekommit för att förhindra att inflationstaket i löneavtalen på 3,2 Yo bryts igenom. Det förefaller som om regeringen i stället för att bekämpa inflationen ägnar sig åt att omfördela den i tiden. I våras förutspådde finansministern i den reviderade finansplanen att inflationen under loppet av 1986 skulle bli 2 26. Vi har nu kommit så långt fram på året att vi kan konstatera att det som vanligt blir ungefär dubbelt upp mot det mål som regeringen angivit. Fram till oktober hade priserna under året stigit med 3 22, och inflationstakten var 4 6 på årsbasis. Det är naturligtvis förhållandevis låga siffror, men praktiskt taget hela förklaringen - och jag såg att LO-chefen Stig Malm var inne på att förklara detta häromdagen -— ligger i internationella företeelser som oljeprisfallet, den sänkta dollarkursen och den lägre internationella räntenivån. Den underliggande inhemska inflationstakten är fortfarande mellan 6 och 7 26, vilket är avsevärt mer än i våra viktigare konkurrentländer. Nästa år kan vi inte räkna med motsvarande positiva påverkan från den internationella prisutvecklingen. På den inhemska scenen oroar den snabba kostnadsstegring som blir följden av årets löneavtal i förening med den pågående smygdevalveringen av kronan. Konjunkturinstitutet förutsåg i sin höstrapport att arbetskraftskostnaderna nästa år stiger med 6 90 och produktiviteten med mindre än 1 76. Mycket talar för en kostnadsstegring på minst 6 I. Dessutom har ju regeringen medvetet skjutit beslut på framtiden som under nästa år kommer att förorsaka prishöjningar. Det börjar med att oljeskatten höjs från årsskiftet, och vi skall snart här i kammaren behandla förslag om att höja alkoholoch tobaksskatterna från början av nästa år. Aktuella tendenser vad beträffar den privata konsumtionen ger också anledning till farhågor för en överhettning med åtföljande inflationstryck. Herr talman! Inflationen är således ingalunda besegrad. Självfallet kommer man inte åt den genom att sätta prisregleringslagen i tillämpning. Det har inte hjälpt under de föregående 14 åren, och det kommer inte heller att hjälpa inför nästa år. Tvärtom gör man ont värre genom att framkalla spekulationer om att den vändning uppåt av inflationstakten som nu tycks ha inträffat skall utlösa prisreglerande åtgärder i någon form, t.ex. ett prisstopp. Jag avslutade förra årets debatt i den här frågan med ett förslag till Lisbet Calner att utskottets socialdemokrater skulle framföra till regeringen att man ville slippa en omöjlig debatt och därför önskade att regeringen inte upprepade sitt traditionella förslag om en förlängning av prisregleringslagens tillämpning. Så har inte skett eller åtminstone har ni utskottsledamöter inte blivit tillgodosedda. Den enda rimliga tolkningen av detta är att regeringen även i år vill försäkra sig om att för den händelse det skulle bli aktuellt med ett prisstopp den inte skall behöva komma hit till riksdagen och motivera denna åtgärd, som man ju själv vet inte kan få någon långsiktigt tillbakahållande effekt på prisstegringen. Jag yrkar, herr talman, bifall till den borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Debatten om förlängd tillämpning av prisregleringslagen sker med nästan sövande regelbundenhet här i kammaren en gång om året. Detta är femtonde gången, som Lars Tobisson påpekade. Man skulle kunna tro att det inte finns mycket nytt att tillföra. Att döma av majoritetens utlåtande i finansutskottets betänkande 6 är så också fallet. Partierna har grupperat sig på sedvanligt sätt med en majoritet bestående av socialdemokrater och kommunister och en minoritet bestående av de tre borgerliga partierna. Varken utskottets majoritetsutlåtande eller reservationen innehåller särskilt många nya synpunkter. Detta är inte heller förvånande. Tilltron till, resp. misstron mot regleringar som inslag i en ekonomisk politik är i hög grad en ideologisk fråga. Motsättningarna hänger starkt samman med olika uppfattningar om marknadsekonomin och prissystemet och dessas förmåga att lösa olika ekonomiska problem. Det är därför inte så förvånande att socialistiska partier i denna fråga har en annan uppfattning än borgerliga. Icke desto mindre vill jag ta mig friheten att bemöta några av de argument som majoriteten anför för sin ståndpunkt. I det nu aktuella betänkandet skriver utskottsmajoriteten att ”regeringen med den förda politiken lyckats pressa ned inflationen”. Om det ändå vore så väl! Fakta är emellertid att inflationen i Sverige har sjunkit på grund av händelser utomlands. Lars Tobisson påpekade också detta. Detta framgår mycket klart av t.ex. den tidskrift som Svenska handelsbanken varje månad ger ut, som heter Aktuell Ekonomi. I novembernumret i år har man beräknat att oljeprisfallet har dämpat den svenska prisstegringstakten med 2 procentenheter, dollarkursens nedgång med 0,7 procentenheter och räntesänkningarna med 1 procentenhet. Utan prisfallen på dessa tre områden hade således inflationstakten under året 1986 blivit 6—7 976 i stället för de 3—3,5 26 som nu verkar sannolika. Av en inhemsk ekonomisk politik som leder till ett sådant inhemskt inflationstryck anser jag inte att man kan dra slutsatsen att regeringen har lyckats pressa ned inflationen. Tvärtom är det uppenbart att regeringen har misslyckats med just denna viktiga uppgift. En liten ljuspunkt finns faktiskt i det aktuella betänkandet. Majoriteten har efter 14 gånger blivit övertygad om att en ”ensidig användning av prisregleringar aldrig kan hejda en inflationsutveckling” och att ”ett långvarigt prisstopp bidrar med stor sannolikhet till ett mindre effektivt utnyttjande av våra produktionsresurser”. Detta verkar möjligen lovande för framtiden. Men tyvärr tar man i nästa mening tillbaka detta konstaterande. Där sägs nämligen att prisregleringar i kombination med andra stabiliseringspolitiska medel kan vara både nödvändiga och effektiva. Detta kan vara riktigt i en extrem krissituation, men det gäller inte i dag. Det är ju också, som Lars Tobisson påpekade, så att i en sådan situation finns precis samma möjligheter att införa prisstopp vare sig lagen har satts i tillämpning eller inte. Den utveckling vi haft i Sverige under de senaste fyra åren motsäger i allra högsta grad påståendet att prisregleringar i kombination med andra stabiliseringspolitiska åtgärder skulle vara effektiva eller nödvändiga för att få ned inflationstakten. Inflationen i Sverige har faktiskt varit mycket högre än i omvärlden under hela den gångna fyraårsperioden, och det finns mycket klara tecken på att stabiliseringspolitiken inte har lyckats särskilt bra, speciellt inte om man anser att man borde haft hjälp av den prisreglering som funnits under alla dessa år. Jag har litet siffror för prisutvecklingen i Sverige i förhållande till omvärlden, och jag skall faktiskt besvära kammaren med att lyssna till några uppgifter som vi fick redovisade för oss i utskottet häromdagen. De går tillbaka till långtidsutredningen 1984, som beskrev ett balansalternativ. Enligt detta krävdes att inflationen i Sverige sjönk från 6,6 till 4,3 96 under perioden. I verkligheten har utfallet blivit en sänkning från 8,0 till 4,1 — det senaste enligt regeringens egen prognos för i år. Detta ser ju bra ut vid en ytlig betraktelse. Denna väg skulle leda till balans under vissa förutsättningar. En av dem var att inflationen i utlandet — man kan exemplifiera med siffror för hela OECD - låg på 5,5—6 96 för vartdera av dessa tre nämnda år. Poängen med siffrorna i långtidsutredningen var att Sverige skulle åstadkomma en utveckling som innebär lägre inflationstakt i vårt land än i OECD, faktiskt för innevarande år 2 96 lägre för att få denna utveckling. Men utvecklingen utomlands har som alla vet blivit en helt annan. Inflationen har sjunkit mer i utlandet, från 5,3 20 1984 till 2,25 90 i en prognos för i år. Jämfört med OECD ligger Sverige alltså inte 2 procentenheter bättre, utan tvärtom 2 procentenheter sämre. Det skulle vara intressant att höra utskottets talesman förklara hur dessa siffror stämmer med påståendet att regeringen har lyckats pressa ned inflationen. För egen del drar jag slutsatsen att de visar ett stort misslyckande. Det tyder i varje fall inte på att prisreglerande åtgärder i kombination med annan stabiliseringspolitik är ”både nödvändiga och effektiva” som utskottet påstår. Utskottet anför också som skäl att ha kvar tillämpningen av prisregleringslagen att den prisövervakning som statens prisoch kartellnämnd utför ”får större tyngd” om SPK kan ”aktualisera frågan om direkta ingripanden”. Lars Tobisson tog upp också detta påpekande. Detta kan inte tolkas som annat än ett förtäckt hot att om inte företagen gör som SPK säger så är det risk för införande av direkta regleringar. Hur kan man påstå att ett sådant resonemang skulle bidra till att ”skapa stabila förutsättningar och öka tilltron till den ekonomiska politiken”? Herr talman! Majoritetens resonemang i detta betänkande är utomordentligt bristfälligt på alla punkter. Jag vill avslutningsvis fråga utskottets talesman om hon har läst prisregleringskommitténs betänkande, eller möjligen en bok av Lars Jonung, Prisregleringen, företagen och förhandlingsekonomin. Om hon inte gjort det hoppas jag att hon vill göra det och gärna vidarebefordra dessa skrifter till regeringen, så att vi slipper ha denna diskussion varje år. Jag vill yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Herr talman! Jag tycker inte alls att herr Tobissons inlägg var sövande, tvärtom. Jag är imponerad av det engagemang som herr Tobisson visade i sin argumentation om en lag som han anser vara så onödig som den vi nu talar om. Det är, som det mycket riktigt sagts här, en begäran som återkommer varje år vid den här tiden. Utskottets majoritet tycker att det är riktigt att riksdagen även denna gång ger regeringen fullmakten. Det gäller en beredskapslag, vilket också har framgått av vad som sagts tidigare. Det är en lag som endast kan utnyttjas om speciella skäl föreligger. Lagen innebär således att regeringen skall använda den med stor restriktivitet och urskill ning, och det tycker utskottets majoritet att regeringen hittills har gjort. Prot. 1986/87:36 Utskottsmajoriteten känner också förtroende för regeringen i denna fråga 26 november 1986 inför framtiden. inter a ART En gemensam reservation av moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet är fogad till betänkandet. I den sägs att införandet av en prisreglering utgör ett allvarligt ingrepp, som kan få betydande negativa effekter på samhällsekonomin. Men om lagen används så är syftet naturligtvis att det skall bli positiva effekter på samhällsekonomin, annars finns det ingen anledning att tillämpa lagen. Vad som är positivt och vad som är negativt ur samhällsekonomisk synpunkt lär vi väl inte kunna enas om förmodar jag. I reservationen används ordet ”slentrianmässigt”. Vad som talar emot att regeringen slentrianmässigt skulle föreslå en förlängning av tillämpningen av lagen är att en utredning för närvarande ser över dessa frågor. Enligt propositionen kommer ett betänkande att lämnas kring årsskiftet 1986-1987, och det är om ungefär en och en halv månad. I avvaktan på att arbetet med utredningen slutförs och att det slutliga resultatet presenteras finns det ingen anledning att ändra på principerna angående den allmänna prisregleringslagen. Reservanterna anser att detta är ett egendomligt motiv. Jag vill påstå att det är ett mycket vanligt sätt att arbeta när man vill förändra något. Man tar reda på hur det ser ut i dag och utröner konsekvenserna vid en eventuell förändring. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 6 och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag tycker faktiskt litet synd om Lisbet Calner. Det är ingen rolig uppgift att försvara en helt omöjlig sak, så jag tycker det var klokt av henne att avkorta sitt anförande, som var anmält att vara fem minuter, till halva tiden när hon kom upp i talarstolen. Jag är van vid sedan tidigare att i dessa debatter åtminstone få en ny motståndare varje år. Det brukar räcka med att vederbörande uppträder en gång i denna fråga. Det här var andra gången Lisbet Calner förde utskottets talan. Får jag hälsa till utskottets ordförande att Lisbet Calner nu har gjort sin värnplikt här. Kan ni inte hitta någon annan nybliven suppleant att skicka upp och träna i den frågan? Jag tror inte det kan bli bättre än så här. Lisbet Calner förvånade sig över att jag visade ett sådant engagemang i en sak som jag bedömde som onödig. Ja, jag kan förstå om en skillnad i ideologisk uppfattning leder oss till olika slutsatser och att vi därför förordar olika lösningar i vissa frågor. Det har jag egentligen svårt att uppbåda en våldsam hetta över. Men hettan kommer faktiskt när jag märker att man av ren dumhet eller möjligen slentrian bara fortsätter på ett vis som är onödigt men -— vilket jag framhöll i mitt tidigare anförande — som också är skadligt. Det är skadligt att skicka iväg en signal om att nu kan ett prisstopp vara i faggorna. Om jag får anknyta till det slentrianmässiga skulle beviset för att det inte rör sig om slentrian vara att man har upptäckt att en utredning snart skall 113 komma med sitt betänkande. Denna utredning tillsattes 1983 och har alltså arbetat rätt länge. Det är ett egendomligt sätt att försöka bevisa att det inte handlar om vanetänkande och vanemässigt handlande att med åberopande av att det pågår en utredning som snart är klar påstå att det skulle råda något slags krigstillstånd eller allvarligt ekonomiskt kristillstånd i landet. Det är faktiskt det man tar till intäkt för att i förväg sätta lagen i tillämpning. Låt mig förklara varför man inledde denna vana. Under många år, även under den borgerliga regeringsperioden, fanns det alltid någon prisregleringsåtgärd som löpte och som nödvändiggjorde att man utan närmare debatt förlängde tillämpningen av lagen. Som jag har påpekat finns det sedan någon tid tillbaka inga sådana åtgärder som nödvändiggör en slentrianmässig förlängning, och då borde ni sluta att uppträda på det här sättet.

Herr talman! Lisbet Calner undvek förståndigt nog att svara på några av de frågor som jag och Lars Tobisson ställt, och jag skall av vänlighet undvika att upprepa dem. Jag tror att debatten framöver — om vi måste ha denna debatt — skulle vinna på om utskottets majoritet försökte låta bli att anföra några sakskäl eller något slags ekonomisk utveckling i Sverige som motiv för den eviga förlängningen av prisregleringslagen. Det är en omöjlig debatt att föra för utskottets talesman. Det finns inga sakskäl för att tillämpningen skall sättas i kraft varje år. Lisbet Calner sade att lagen skulle tillämpas med stor restriktivitet. Det låter sig för all del sägas, men faktum är att under de gångna fyra åren har lagen använts i större eller mindre utsträckning under ett av dessa fyra år, alltså under en fjärdedel av tiden. Jag har svårt att se att detta innebär någon stor restriktivitet. Man kan möjligen hoppas att det blir bättre framöver. Lisbet Calner sade också att syftet med att sätta lagen i tillämpning är att detta skall få positiva effekter på samhällsekonomin. Jag skulle vara glad om hon ville utveckla detta närmare. Det finns nog andra motiv till förlängning av tillämpningen än de som majoriteten anför i betänkandet. Slutligen anfördes som skäl — vilket Lars Tobisson också tog upp —- argumentet att vi nu gör en teknisk översyn av lagstiftningen. Men denna översyn är av lagteknisk art, och det finns såvitt jag förstår inget som helst samband mellan en sådan utredning och motiven till att sätta lagen i tillämpning. Det var synd att utskottets talesman tog upp detta nu, eftersom det faktiskt inte finns med som ett skäl i betänkandet.
Herr talman! Jag tackar för omtanken — jag menar medlidandet, herr Tobisson. Jag kanske också borde tacka för att herr Tobisson tydligen är av den uppfattningen att vi i dag har en så stabil ekonomi att vi inte skall behöva använda oss av några prisregleringar. Visst kan man resonera så som Anne Wibble och Lars Tobisson har gjort hittills; men frågan inställer sig onekligen: Varför förde man inte den diskussionen med samma emfas under åren 1976-1982? Då hände det sig ju att kammaren var enig om samma beslut som vi snart skall fatta. Herr talman! Jag har inget mer att tillägga i debatten utan hänvisar till argumentationen för en förlängning av tillämpningen av prisregleringslagen som återfinns såväl i propositionen som i betänkandet.
Herr talman! Det är riktigt att Lisbet Calner inte hade mycket mer att tillägga i debatten. Det argument som kom fram skulle gå ut på att jag erkänt att ekonomin nu är stabil eftersom jag menar att man inte behöver förlänga prisregleringslagens tillämpning.

Vad beträffar det som har skett under borgerliga regeringsår efter 1976 och under socialdemokratiska regeringsår före 1976 kan anföras att det var någon form — ofta inte kompletta prisstopp — av regleringsåtgärder i kraft vilket gjorde att man, jag medger gärna det, vanemässigt förlängde prisregleringslagens tillämpning utan debatt. Men vad som hände under den borgerliga regeringstiden var att ekonomiminister Bohman tillsatte den utredning som Anne Wibble rekommenderade Lisbet Calner att läsa, nämligen prisregleringskommittén. I dess betänkande belystes mycket väl nackdelarna med att tillämpa prisreglering. Sedan det betänkandet framlades har vi från mitt parti hela tiden yrkat på att vi just i syfte att uppnå en stabil ekonomi inte skall tillämpa prisreglerande åtgärder.
Herr talman! Jag gör samma bedömning som Lars Tobisson i det här fallet, nämligen att stabiliteten eller bristen på stabilitet i den svenska ekonomin inte har något som helst samband med behovet av tillämpning av prisregleringslagen. Tron att dessa två saker hänger ihop vittnar tyvärr om bristande insikt i marknadsekonomins funktion. Jag beklagar att Lisbet Calner gör sig till talesman för detta. Jag vill också påpeka att precis det betänkande som jag rekommenderade till läsning — prisregleringskommitténs betänkande — blev färdigt 1981. Våren 1982 inledde den dåvarande folkpartioch centerregeringen en avveckling av prisregleringen, inte hela, det skall jag villigt erkänna, men en ganska väsentlig del av prisregleringen. Det hade varit till fördel för svensk ekonomi om den regering som efterträdde den borgerliga hade haft förstånd nog att fortsätta denna avreglering i stället för att under en så lång period öka regleringsinslagen i den svenska ekonomin.

Herr talman! Jag avser att i mitt anförande ta upp delar av bostadsutskottets betänkande 1986/87:3, Naturresurslagen, till behandling. Senare i debatten kommer Knut Billing att beröra vattenkraften och Margareta Gard begreppet riksintressen ur viss synvinkel. Herr talman! Enigheten är stor om att bevara och skydda naturen i vårt land. De värden som finns i naturoch kulturmiljöer får inte äventyras eller skadas. Oersättliga tillgångar och värden kan då gå till spillo. Även om enighet råder om att vi måste skydda vår natur finns det olika uppfattningar om hur detta skall gå till. Vilka åtgärder som bäst leder till det gemensamma målet finns det mellan partierna olika uppfattningar om. Den socialdemokratiska regeringen har valt vägen omfattande lagstiftning. Förslaget till naturresurslag, NRL, visar med full tydlighet att det är med lagar och bestämmelser som Sveriges natur skall skyddas. Huruvida det framlagda förslaget i praktiken klarar denna uppgift anser jag dock vara mycket tveksamt. Eftersom NRL skall täcka alla tänkbara situationer är den med nödvändighet vag och oprecis. Med hjälp av lagen kan i stort sett varje ingrepp i naturen försvaras eller förhindras. Inte mindre än cirka en tredjedel av landets yta får någon sorts restriktion i form av riksintressen. Därtill kommer regionala och kommunala intressen. Detta leder i sin tur till att de verkligt skyddsvärda områdena inte erhåller det skydd som egentligen var meningen. Om i stort sett allt som kan ha något värde förs upp till en hög skyddsnivå är inte mycket vunnet. Nya prioriteringar och avvägningar måste då göras, men på en högre nivå. Men detta tas inte alls upp i lagförslaget. Med NRL:s hjälp kommer säkert många beslut att fattas och verksamheter förhindras, men om detta innebär att värdefull natur skyddas är mycket osäkert. Herr talman! Själva idén bakom lagförslaget NRL är att något värdefullt, redan existerande skall bevaras. Det finns mot den bakgrunden anledning att se tillbaka något. Den naturmiljö eller kulturmiljö som står i centrum för intresset har inte alltid sett ut som den gör nu. Givetvis har den orörda naturen, fjällen, älvarna och vissa andra naturtyper under årtusenden inte nämnvärt förändrats. Däremot har stora delar av vårt land omdanats av människan och förändrats genom olika ingrepp. Det öppna landskapet och odlingslandskapet har inte tillkommit av sig själva. Är det då kanske någon avlägsen föregångare till NRL eller andra lagar, eller är det nitiska myndigheter och byråkrater som stakat ut gränserna för vad som får och kan accepteras ur skyddssynpunkt, eller är det något forntida statligt verk som har dragit upp riktlinjerna för vårt nuvarande öppna Prot. 1986/87:36 kulturlandskap? Inget av allt detta, såvitt jag vet. 26 november 1986 I själva verket är det den frie, självägande bonden som under århundra Enl hushållni dens odlarmöda skapat det svenska odlingslandskapet. Genom ett personligt Ka SS ägande och personligt ansvarstagande har detta skett. Den personliga nom äganderätten visar här åter sitt värde. Ansvarstagandet inskränker sig inte till den som vid ett givet tillfälle är ägare; sambandet mellan generationerna gör att vården, skötseln och ansvaret förs vidare. Vi får dock inte glömma att ständiga förändringar inträffar. Kulturlandskapet skriftar under tiderna utseende. Liksom att förändringar tidigare har skett måste vi acceptera att detta inträffar även i framtiden. Naturen får inte bli ett museum. Det som är av särskilt värde måste ändå bevaras. Mot denna bakgrund anser vi moderater det vara angeläget och t.o.m. nödvändigt att genom viss lagstiftning ställa upp de ramar inom vilka verksamheter skall bedrivas. Denna lagreglering kan inordnas i nuvarande byggnadslagar, som tillsammans med FRP-riktlinjerna skall utgöra ett tillräckligt gott skydd för de mest skyddsvärda områdena. Låt mig, herr talman, ta upp ett annat, men närliggande område, nämligen jordoch skogsbrukets ställning. Frågan gäller huruvida jordoch skogsbruket skall ha ställning som riksintresse. Utskottsmajoritetens ställningstagande är motsägelsefullt och märkligt. Förvånande är också propositionens förslag att en rad verksamheter skall ha ställningen som riksintresse. Rennäringen, yrkesfisket, naturvården, kulturminnesvården och friluftslivet är i lagförslaget av riksintresse. Däremot inte jordoch skogsbruket. Härigenom anses med all rätt att de sistnämnda näringarna fått en svagare ställning än de tidigare nämnda. Vad skulle hända om också jordoch skogsbruket fick ställningen riksintresse? Troligen inte så mycket. De uppräknade verksamheterna skulle givetvis befinna sig på en högre nivå, men eftersom alla då befinner sig där har ingen bättre skydd än den andre. Någon reell förändring har i så fall inte inträffat. Felet är inte att jord och skog inte kommer upp i ställningen riksintresse, utan att det är de andra verksamheterna som gör det. Vid intressemotsättning mellan exempelvis jordbruk och friluftsliv kommer jordbruket att dra det kortaste strået. Vid behandlingen i bostadsutskottet har emellertid en del hänt. I centerns partimotion framställs krav på att jordoch skogsbruket skall ha ställning som riksintresse. Detta krav har nu övergivits genom kompromissen med socialdemokraterna. I majoritetsskrivningen hopar sig dock oklarheterna om vad som kommer att gälla. Utskottets lagförslag innehåller förslag om ett tillägg till 2 kap. 4 §, där följande mening skall införas: ”Jordoch skogsbruket är näringar av nationell betydelse.” Detta tillägg är hämtat från jordbruksutskottets yttrande till bostadsutskottet i denna fråga. Bostadsutskottets majoritet ansluter sig till jordbruksutskottets uppfattning och följaktligen till vad som i övrigt anförs i yttrandet.

Härigenom uttalas att jordoch skogsbruk skall ha samma status som andra riksintressen. Men vänder man på sidan till s. 18 i betänkandet står där uttryckligen: ”Utskottet anser inte att så bör ske.” Å ena sidan anser bostadsutskottets majoritet att jordoch skogsbruket skall ha samma status som andra intressen med riksintressestatus, och å andra sidan att det är direkt olämpligt om så skulle ske! För mig, och — föreställer jag mig — för hela kammaren vore det av stort värde om någon av utskottets majoritet klart och entydigt klargjorde vad som kommer att gälla. Herr talman! Det särskilda skydd som föreslås för vissa områden för att säkerställa turismens och det rörliga friluftslivets intressen anser vi vara onödigt. De s.k. primära rekreationsområden det gäller har inte någon reell funktion utan speglar endast en klåfingrig vilja att styra och reglera. I vissa områden skulle inte ens enskilda fritidshus få byggas. Detta synsätt kan vi moderater inte dela. Det är inte så att enskilda fritidshus utgör någon fara för naturen eller äventyrar några kulturvärden. Aktsamheten om naturen kring den egna täppan är alltid stor. Sverige är tillräckligt glesbefolkat för att möjliggöra en ökad fritidshusbebyggelse utan att väsentliga naturvärden träds för när. Däremot utgör en ensidig satsning på stugbyar och stora campingplatser ett direkt hot mot miljön. Där blir koncentrationen stor, och slitage och nedskräpning utgör en oundviklig följd av denna verksamhet. Ett friluftsliv som syftar till att vara särskilt aktsamt om natur och miljö bör avstå från stora kollektiva anläggningar. Jag vill så, herr talman, något beröra vindkraftverkens eventuella lokaliseringsorter. I denna fråga lämnar regeringen dubbla budskap. Å ena sidan förordar och förbereder energioch miljöminister Birgitta Dahl en massiv vindkraftssatsning på bl.a. Öland, medan å andra sidan bostadsministern i NRL klassar Öland som riksintresse för att skydda områdets naturoch kulturvärden. Det finns anledning att här återge vad lagförslaget i denna del innehåller. I 3 kap. 1 § NRL heter det: ”De områden som anges i 2-6 §§ är, med hänsyn till naturoch kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd i dessa områden endast om hinder inte möter enligt 2-6 §§ och om detta kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas naturoch kulturvärden.” Bl. a. Öland omfattas av denna paragraf. FRP-riktlinjerna, de länsvisa anvisningarna och naturvårdslagen har under en följd av år inneburit att stor restriktivitet iakttagits i exploateringsärenden på Öland. Byggande av enskilda hus och fritidshus har i vissa fall stoppats, bl.a. mot bakgrund av Ölands säregna och känsliga natur. Det är därför ganska märkligt att en särskild utredning tillsatts för att ta fram underlag för lokaliseringsområden för vindkraftverk, där Öland är ett av de intressantaste områdena. Sammantaget anser energiministern att målet för vindkraftssatsningen Prot. 1986/87:36 skall ligga på 30 TWh per år, varav 10 TWh landbaserat. Öland väntas få 26 november 1986 svara för en betydande del av dessa terawattimmar. ä és E SARI RE En lag om hushållning Vindkraftsutredningens preliminära beräkningar kan tyda på att antalet Ä es a s SN z med naturresurser stora vindkraftverk som kan bli uppförda på Öland är i storleksordningen AR 700-800 stycken. Det är här fråga om 90 meter höga torn och med en rotordiameter på 75 meter. Dessa hundratals höga torn kommer att helt dominera landskapsbilden. De kommer att på ett förödande sätt störa den säregna öländska miljön. Det öländska alvaret är en enastående och unik tillgång och kommer att negativt påverkas vid lokalisering på eller intill alvaret. Ölands högsta byggnad, en kyrka, är endast hälften så hög som vindkraftverken avses bli. Andra störningar vidlåder också vindkraftverken. Bullret kan vara störande. I vindkraftsutredningen nämns detta. Jag citerar: ”Ett lågfrekvent, dunkande ljud har uppfattats vid bebyggelse på ända upp till 2 km avstånd. Det är klart störande för de omkringboende.” Detta gäller Maglarpsverket. Radiooch TV-mottagningarna försvåras. Det kan bli nödvändigt att ansluta stora delar av vindkraftverksområdenas abonnenter med kabel. Fågellivet kan störas, särskilt om antalet anläggningar blir stort och vid täta placeringar. Ett av de mest fågelrika områdena i Sverige är just södra Öland. Det är inte en tillfällighet att en stor fågelstation är belägen på Ölands södra udde. Vad som händer med alla de stora fågelsträcken som årligen passerar Öland, om skogar av höga vindkraftverk byggs upp, är oklart. Störningarna kan bli stora. Markåtgången till själva anläggningen och vägarna dit samt ledningsdragningen till de hundratals, kanske tusen aggregat som planeras blir betydande. Hur allvarliga dessa problem sammantaget är finns det säkert olika uppfattningar om, men nog förefaller det underligt att det i ett landskap som ur naturoch kultursynpunkt klassas som riksintresse och där byggandet av några få meter höga hus stoppas av miljöhänsyn skulle bli tillåtet att uppföra 90 meter höga torn. Än underligare förefaller detta när man noterar att enskilda fritidshus endast fått uppföras i nära anslutning till och som komplettering till redan existerande bebyggelse. Vindkraftverken däremot bör och kan inte placeras närmare bebyggelsen än 300-500 meter. Dessa kolosser kommer att ligga just i den miljö som anses ha riksintresse ur naturoch kultursynpunkt. Detta är motsägelsefullt. Det är fel, som regeringen gör, att klassa Öland som riksintresse, samtidigt som samma regering förbereder byggandet av 800 stycken 90 meter höga torn. Man måste bestämma sig. Omsorgen och hänsynen om den unika öländska naturen talar för att de stora, höga vindkraftverken aldrig skall få något fotfäste på Öland. Herr talman! Det s.k. kommunala vetot tas också upp till behandling i betänkandet. Vår utgångspunkt i denna fråga är att verksamheter som är av nationell betydelse och som oundgängligen måste finnas också kan lokaliseras någonstans i landet. Emellertid måste stor hänsyn tas till kommunernas synpunkter. Eftersom frågan är av mycket komplicerad natur bör ytterligare överväganden göras av regeringen eller på annat sätt. Däremot anser vi moderater att prövningen av 136 a § byggnadslagen angående träfiberråvara 119 bör upphävas. Ett bibehållande, som majoriteten förordar, snedvrider konkurrensen och får en sådan styrande verkan på marknaden att det inte är acceptabelt. Den långa tid som ofta förflyter innan besked erhålls gör att de ekonomiska förutsättningar som rådde när tillståndsansökan inlämnades helt kan ha förändrats när besked ges. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här anfört yrkar jag avslag på förslaget om naturresurslag. Denna lag lägger stora delar av Sveriges yta under tvångsbestämmelser, och såväl friluftsliv som industrilokaliseringar styrs med NRL:s hjälp. Det totala genomreglerade samhället rycker allt närmare. Likväl är det osäkert om de kvaliteter som bör och måste skyddas verkligen blir skyddade med denna lagstiftning. Frivillighet, ansvarstagande och engagemang kommer att försvinna. Det blir paragraferna i stället för människornas egen strävan och övertygelse om naturens värde och kvalitet som avgör. Detta är att beklaga. En lagparagraf kan aldrig ersätta ett personligt engagemang. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i bostadsutskottets betänkande nr 3.

Herr talman! Medvetenheten har vuxit om naturens sårbarhet. När centern på 1960-talet började tala om miljövård i riksdagen, väckte frågan närmast raljanta kommentarer. Våra förfäder hade en stor respekt för naturen. De arbetade nära den och såg när den skadades. De slet också ont av att inte rå på naturen, och allt kraftfullare redskap uppfanns. Men något har gått snett i utvecklingen. Människan har fjärmats alltmer från naturen. Allt färre människor kommer i direkt kontakt med jord, djur och växter i sitt arbete. Kunskapen om den fysiska verklighet vi har omkring oss och om livets förutsättningar blir alltmer teoretisk. Vi tycks t.o.m. tro att de ekonomiska modeller vi gör av verkligheten är verkligare än verkligheten själv. Det är symptomatiskt att regeringens förslag till naturresurslag låter samhällsekonomin vara överordnad naturen. Ekonomisk tillväxt, som mäts enligt vissa kriterier, anses vara förutsättningen för välstånd. Det kan i hög grad ifrågasättas, därför att det kan vara destruktiva verksamheter som växer till. Vi har inget varningssystem som hjälper oss avgöra när den punkten nås när de många ekonomiskt lönsamma åtgärderna tillsammans förstör grund — Prot. 1986/87:36 förutsättningarna för livet och alltså också för ekonomin. 26 november 1986 Den kemiska industrin marknadsför framgångsrikt medel för att bedriva RV å S SE é - En lag om hushållnin, näringslivet på ett visst sätt. Industrin är lönsam och bidrar alltså till den se 8 ä Rd i ie : ale a med naturresurser ekonomiska tillväxten när den ökar sin omsättning. Men folket i Teckomars torp fick inte sin välfärd ökad när deras bygd förgiftades. Och det oerhörda som inträffat när allt liv dött i floden Rhen kan inte vägas upp av någonting. Den kemiska industrin befrämjar en ur helhetssynpunkt negativ utveckling när den arbetar med naturfrämmande ämnen. Många lagar som reglerar näringslivet, t.ex. skogsvårdslagen, har ekonomin som grundläggande princip. Det viktigaste är att få fram mer råvara till massafabrikerna. Men kommande generationer, som ser ett utarmat djuroch växtliv och som konstaterar att ekosystemens produktionsförmåga har minskat, kommer att sörja, och de kommer att se också sitt välstånd minska. Vi bör inse att mycket av den storskaliga, våldsamma teknik som människan utvecklat sedan andra världskriget är destruktiv och att det är möjligt att utveckla en annan sorts teknik, med respekt för naturen och ömhet för allt levande. Naturresursutredningen, som tillsattes av Anders Dahlgren som jordbruksminister, anför fem etiska normer som bör utgöra grund för hushållningen med naturresurser: 1. Människan måste utnyttja naturen, men när hon väl tagit den i bruk bör hon fortsätta att bruka den på ett sådant sätt att ekosystemens produktionsförmåga bibehålls 2. Oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system skall vidmakthållas 4. Användningen av icke förnybara naturresurser skall vara inriktad på uthållighet 5. Människan skall skyddas mot skadliga miljöbetingelser, särskilt mot sådana som kan ge avsevärt försämrad livskvalitet eller ärftliga skador på släktet. Dessa normer borde vara självklara som grund för all lagstiftning. Jag tror att det finns en längtan hos oss alla att inrätta näringslivet efter dem. Det blir inspirerande för unga människor att anstränga sin uppfinningsförmåga och vilja att göra en insats i livet när vi lägger om näringslivet så att dessa etiska grundnormer blir rättesnören. Tekniken finns och kan utvecklas. Sverige skulle leva upp till sitt goda namn och ha lätt att hävda sig på den internationella marknaden, när vi kan visa att vi inte vill tjäna pengar på att förstöra naturen. Det bör inrättas ett ekologiskt råd i Sverige, som skall yttra sig över alla lagar och åtgärder som berör naturen. Lagrådet har fått ökad betydelse efter den nya grundlagens ikraftträdande. Det är viktigt att våra lagar inte är motstridiga. Det ekologiska rådet borde få samma ställning som lagrådet. Medlemmarna skulle utväljas från sakkunniga inom medicin, biologi, ekologi, hydrologi m.fl. discipliner samt bland forskare med tvärvetenskap 125 lig kunskap och, inte minst viktigt, bland kloka människor med erfarenhet från naturen. Ett ekologiskt råd har under en tid varit verksamt i Hälsingland och har yttrat sig i en del lokala frågor. Det består av de tre läkarna Wilhelm Heinemann, Jos ten Berg och Britta Westerlund. Dessa tar nu initiativet till ett sådant råd på riksbasis. Samhället bör ta upp denna idé och inrätta ett ekologiskt råd med samma resurser som lagrådet. I propositionen säger statsrådet att det inte är möjligt att lägga ett så brett perspektiv på hushållningsfrågorna som naturresurskommittén gjort. Det skulle medföra ett mycket omfattande arbete med översyn av lagregler och andra handlingsregler av olika slag. Jag anser att ett ekologiskt råd skulle kunna hjälpa oss med det omfattande förändringsarbete som är nödvändigt. Utskottet har nöjt sig med att ta ett litet steg i rätt riktning när man infört begreppet långsiktigt god hushållning och därmed gjort lagen mer långsiktigt inriktad ur helhetssynpunkt än vad som föreslogs i propositionen. Herr talman! Det kommunala vetot är räddat! Propositionen innebär att regeringen ville försvaga det kommunala vetot. Utskottet föreslår nu riksdagen besluta att ta bort det stycke som skulle försvaga vetot. Vissa anläggningar får bara komma till stånd när regeringen prövat dem -— hittills enligt 136 a § byggnadslagen, och nu blir det enligt 4 kap. NRL. Men för att regeringen skall kunna ge tillstånd måste kommunfullmäktige ha tillstyrkt att tillstånd lämnas. Kommunen har alltså inte rätt att själva besluta tillåta en miljöriskabel verksamhet, men regeringen skall inte heller kunna tvinga på kommunen en sådan verksamhet. Andra stycket i 4 kap. 3 § föreslår utskottet skall tas bort. Propositionen ville ge regeringen ett kryphål för verksamheter som måste komma till stånd och som ingen vill ha. Man kan verkligen fråga sig varför vi skall ha sådan verksambet i gång, som ingen vill ta konsekvenserna av. När det gäller slutförvar för använt högaktivt avfall från kärnkraftverken, som regeringen nämner som exempel, vill jag peka på att vi redan har sådant avfall i vårt land. Trots centerns och vpk:s protester har man fortsatt att producera mer och mer av detta gift, som vi inte vet hur vi skall ta hand om. De metoder som presenterats är det ingen som vill pröva i verkligheten. Självfallet borde kärnkraften avbrytas även om det bara var av det skälet. När avfallet emellertid nu finns här måste vi, dvs. våra barn och barnbarn, ta ansvar för det. Vi kan inte lasta över det på andra länder, som de socialdemokratiska regeringarna gjorde under 1970-talet fram till dess att regeringen Fälldin tillträdde. Beslutet att tvinga en kommun till detta är så oerhört att det verkligen bör föregås av noggrann riksdagsbehandling och inte kunna snabbeslutas av regeringen t.ex. dagen före midsommar eller julafton, då man brukar passa på att dölja obehagliga beslut. Vetot är alltså räddat, men vi måste fortsätta att bevaka det, eftersom utskottet räknar med att frågan skall övervägas ytterligare. När det gäller vindkraften har jag svårt att förstå den negativa inställning som moderaterna ger uttryck för. Man brukar ju inte rikta någon kritik mot t.ex. de hundratusentals kraftledningsstolpar som finns i vårt land, också på Öland. Nu vill man helt förbjuda vindkraftsanläggningar på Öland, men vindkraft förstör varken natur eller kultur, om den införs på ett vettigt och miljövänligt sätt, dvs. inte genom att man sätter 1000 kraftverk intill Prot. 1986/87:36 varandra. Vem är det som säger att man skall göra det? 26 november 1986 Från den berörda kommunen på Öland, Mörbylånga, finns ett enhälligt 1 Zu ill ha vindkraft i k Min sötterö En lag om hushållning uttalande Kor att man vill ha vin | raft inom omnunen; an sörjer över att med höturresurser utredarna vill placera kraftverk just på den bästa åkermarken trots att det m. na faktiskt finns lämpligare ställen, närmare avnämarna, att placera dem på. Vindkraftverk kan våra barn och barnbarn montera ned, om de inte gillar dessa och när de hittat något ännu bättre — liksom kan ske med väderkvarnarna på Öland. Det är konstigt att man är så negativ och så sur när det gäller att tala för vindkraft. Kanske är denna ett påtagligt hot mot kärnkraftsetablissemanget. Det är ju svårt att få folk att inte tro på vindkraftens möjligheter när andra länder, t.ex. Danmark, bygger för fullt och exporterar för ca 2 miljarder kronor om året. När det gäller vattenkraften är jag glad över att flera älvar nu har skyddats genom att de räknas upp i naturresurslagen. De fyra orörda Norrlandsälvarna skall inte byggas ut, och några förstudier beträffande dem bör inte ske. Riksdagens uttalande från förra året står fast. Också Hylströmmen i Voxnan, Haverö strömmar i Ljungan och Nedre Långan i Indalsälven förs in under naturresurslagen efter det att olika motioner har bifallits. Det är viktigt att påpeka att många älvar som inte räknas upp och kommer in under naturresurslagen ändå inte kommer att byggas ut. Prövning enligt vattenlagen skall alltid ske innan en älv får byggas ut. Folkpartiet, centern och vpk vill föra in Hårkan, Ammerån och Edänge under naturresurslagen, men vi har tvingats reservera oss därför att majoriteten inte önskat detta. Jämtland har byggt ut nästan allt vad som finns av levande forsar och fall. Det är lätt att förstå att det finns en stark opposition mot ytterligare utbyggnad. Jag yrkar bifall till reservation 12 om att Hårkan skall räddas. När det gäller Ammerån är utskottsmajoritetens ställningstagande obegripligt. En hel bygd ställer upp för att rädda Ammerån. Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att man inte vill ha överledningen av Ammeråns vatten utbyggd. Projektet avstyrks av en hel rad instanser, som Siw Persson här räknade upp. De effektiviseringar för vilka en överledning av Ammeråns vatten förut sades vara förutsättningen har kommit till stånd utan att Ammerån rörts. Självfallet borde riksdagen låta Ammerån komma att omfattas av naturresurslagen, så att befolkningen i Ragunda äntligen kan känna sig lugn för sin älv. Det är också enligt vår uppfattning anmärkningsvärt att socialdemokraterna vill pressa kommunen till ytterligare överläggningar med kraftföretaget, när företrädare för kommunen, ledda av det socialdemokratiska kommunalrådet, vid en uppvaktning i utskottet klart har sagt ifrån att man anser sådana överläggningar meningslösa. Moderaterna tillsammans med socialdemokraterna ser till att Ammeråns räddning inte säkerställs. Men moderaterna ställer sig inte bakom socialdemokraternas krav på överläggningar mellan kommun och kraftföretag. Moderaterna yrkar i sin reservation 14 att utskottets hemställan under punkt 36 bör utgå. Jag yrkar bifall till vår reservation 13, som innebär att Ammerån räddas och förs in i naturresursla 127 gen. Om vår reservation 13 inte skulle bifallas, kommer jag att stödja reservation 14 av moderaterna, som åtminstone inte tvingar kommunen till överläggningar som den inte vill ha. Också Edänge bör ingå i naturresurslagen. Motiven att föra in Ljusnan är massiva. Jag yrkar bifall till reservation 15. Det finns majoritet i utskottet för att föra in Råne älv i naturresurslagen. Endast socialdemokraterna vill lämna älven utanför skyddet. Moderaternas yrkande om avslag på hela naturresurslagen komplicerar voteringsordningen. Det hänger på moderaterna om denna älvs räddning av voteringstekniska skäl förhindras. Jag yrkar bifall till reservation 19. Sverige är ett energirikt land. Den el vi får från redan utbyggda vattenkraftverk, alltså enbart den elen, ger oss 50 96 mer el per person än vad västtyskarna får. Vi använder i dag nästan lika mycket energi från skogsbränslen som från kärnkraft, och vi använder en stor del av kärnkraftselen, trots dess högre kvalitet jämfört med energi från skogsbränslen, till uppvärmning. Förra året kom ca 7 TWh av den kapacitet för elproduktion som finns utbyggd i industrins mottrycksanläggningar och i kommunernas kraftvärmeverk inte till användning. Kapacitet för att producera 7 TWh utnyttjades alltså inte. Förr om åren har den använts. Det är i ett sådant läge bisarrt att tala om en eller annan terawattimme mer eller mindre inom vattenkraften och plåga människor med att hota att ta deras älvar från dem. Riktvärdet 66 TWh ansågs vara ett riktmärke enligt en beräkning som gjordes av energikommissionen i slutet av 1970-talet. Det finns ingen anledning att pressa fram exakt denna mängd, om det inte kan åstadkommas utan att någon blir ledsen. En viss vattenkraftsutbyggnad kan fortfarande ske. Vi kan bygga vattenkraftsanläggningar så att alla blir glada. Jag vill gärna exemplifiera med Ore älv, från min egen kommun Orsa. Där bygger kommunen och Stora Kopparberg tillsammans ett kraftverk, allmänt applåderat av bygdens folk. Därför kan jag inte gå med på folkpartiets krav att förbjuda all vattenkraftsutbyggnad över 66 TWh. Vi vet inte hur mycket som kommer att vara önskvärt att bygga och hur mycket som kommer att vara kontroversiellt. Dessutom har vi enligt visst sätt att räkna redan i dag en kapacitet på 70 TWh el från vattenkraften. Sammanfattningsvis vill jag anföra att det är viktigt att vissa uppräknade älvar nu skyddas från all utbyggnad. Det vore önskvärt att all kontroversiell vattenkraftsutbyggnad upphörde. De andra energikällorna bör också få del av den begränsade energimarknaden, som är trång i dag, när kärnkraftselen realiseras. Utskottet poängterar vad statsrådet anfört beträffande den fjällnära skogen, nämligen att om skogsbruk skall bedrivas inom dessa områden, bör det ske så att områdenas karaktär inte förändras. Jag har sett storskalig skogsavverkning i Idre nära fjällen. Det är ett fruktansvärt ingrepp i naturen. Det hjälpte inte att man samrått enligt 20 § skogsvårdslagen. De ynkliga trädtrasor som sparats kan knappast bli ett hem för fåglar och djur. Storskogsbrukets utarmande effekt kunde klart beskådas i Grunddagsätern. Att påstå att områdets karaktär inte förändrats skulle vara ett dåligt skämt. Om regeringens ord skall följas, kommer det inte mer att vara möjligt att bedriva s.k. rationellt skogsbruk i de fjällnära skogarna. Bönderna har däremot i århundraden avverkat skog i dessa trakter utan att — Prot. 1986/87:36 förändra deras karaktär. Det innebär att riksdagen inte bör besluta om 26 november 1986 totalstopp, men väl rekommendera yttersta restriktivitet när det gäller att
Herr talman! Birgitta Hambraeus gjorde sig till tolk för en åsikt som innebär att vindkraftverk visst är någonting trevligt och någonting som vi bör ha inte minst på Öland. Jag har pekat på i mitt anförande att — det betonas också i vår reservation — det resonemang som både oppositionen och utskottsskrivningen ger uttryck åt inte går ihop. Vi kan inte ha bestämmelser som innebär förbud mot att bygga ungefär 5 meter höga hus samtidigt som man säger att man visst kan bygga några hundra vindkraftverk som är 90 meter höga. Det går inte ihop. Man måste bestämma sig för endera riktningen. I FRP-riktlinjerna och i miljöskyddslagen sägs ju att Öland är av riksintresse när det gäller naturoch kulturminnesvård. Jag kan svårligen se att vindkraftverk skulle kunna placeras på denna unika ö. Störningarna är dokumenterade: buller, störningar för fågelliv och landskapsbild osv. Därför får vi vara mycket försiktiga. Beträffande yttranden över den hittillsvarande utredningen kan jag nämna att LRF har sagt: Placera vindkraftverken på Alvaret. Det tycker jag är illavarslande.
Herr talman! Man kan utforma vindkraftverken så att de inte bullrar. Man kan bygga dem oerhört vackra. Att det finns väderkvarnar på Öland kanske Bertil Danielsson inte har någonting emot, inte ens om sådana finns på Alvaret. Jag kan mycket väl tänka mig att det kan finnas skäl att inte tillåta bebyggelse på områden som man vill skydda, därför att bebyggelse kan vara störande. Jag kan också tänka mig att vindkraftverk mycket väl kan finnas på sådana ställen. Det är inte motsägelsefullt. Vindkraften behöver inte förstöra miljön. Den behöver inte förstöra kulturen. Jag vidhåller att jag tycker det är obegripligt att moderaterna har denna inställning. Vad säger nit.ex. om de kraftledningsstolpar som finns på Öland?
Herr talman! Birgitta Hambraeus hävdar att vindkraftverken kan bli vackra. Om det vore så väl, vore jag belåten. Men jag kan svårligen se att 90 meter höga betonger eller metalltorn blir vackra, även om man målar blommor på dem.

Herr talman! Den föreslagna lagen om hushållning med naturresurser utgör tillsammans med PBL-förslaget en ny grund för beslut som gäller ianspråktagande av markoch vattenresurser. Vänsterpartiet kommunisterna gör den sammanfattande bedömningen att båda förslagen i sina huvuddrag är bra, men vi har en del invändningar. Frågan om samhällets ansvar för användningen och vården av naturresur 129 Prot. 1986/87:36 — ser har varit uppe i riksdagen åtskilliga gånger under det här seklet. Ett bra 26 november 1986 exempel är debatten i andra kammaren år 1911 med anledning av en socialdemokratisk motion om skydd av naturresurserna. Det har gällt hur En lag om hushållning R Med naluseslren samhället skall kunna bevara och skydda speciella områden med naturoch RN. kulturvärden från förstörelse. Men det har också gällt samhällets ansvar för helheten. Det har funnits människor som tidigt förstått att samhällsutvecklingen kan spåra in i banor som sätter hela vår livsmiljö i fara. För att reglera naturresursanvändningen har en rad speciallagar successivt vuxit fram. Många av dessa lagar har samtidigt haft som syfte att främja den verksamhet som lagen skall reglera. Vattenlagen skall t.ex. göra en avvägning mellan motsatta intressen vid vattenkraftsutbyggnad. Huvudinnehållet är dock att vattenkraftsutbyggnad skall främjas. Lagarnas konstruktion har varit ett av uttrycken för den sektorisering som präglar vårt samhälle. Sektoriseringen och specialiseringen har bidragit till den enorma tekniska och materiella utvecklingen. Varje sektor har så långt möjligt bortsett från negativa effekter som berört andra sektorer. Lagen om hushållning med naturresurser ger bestämmelser om hushållning vilka skall tillämpas i ett tiotal speciallagar som gäller naturresurserna. Beslut måste i fortsättningen fattas på ett bredare underlag än i dag, och det är bra. Det är nu nödvändigt att alla berörda myndigheter också får instruktion om förändringar som tvingar fram arbetssätt i enlighet med den nya lagen. Men naturresurslagens räckvidd är i stort sett begränsad till de frågor som redan nu behandlas i de lagar som inordnas under naturresurslagen. Sådana för naturresurshushållningen avgörande frågor som jordoch skogsbrukets driftsformer, valet av produktionsinriktning och produktionsprocesser i industrin, transporternas fördelning på väg-, flygoch tågtrafik, energiuttagets storlek etc. står utanför lagens räckvidd. Naturresursoch miljöutredningen gjorde på sin tid ett försök att skapa en grund för en helhetsinriktad miljöoch naturresurspolitik. Den misslyckades. Betänkandet från 1983 och dess förarbeten innehåller dock material som kan utnyttjas för ett fortsatt arbete med detta mål. Det har också vuxit fram en forskning om kretsloppen i naturen och i produktionen som ger bättre grund för lagregler som främjar ett ekologiskt lämpligare utnyttjande av naturresurserna. Naturresurslagen bör successivt byggas ut till att täcka in detta större område. Lagen kan dock redan i sin nuvarande form bidra till att samhällsorganens ansvar för naturresurshushållningen vidgas till nya områden. Herr talman! Kommunerna skall till 1990 upprätta en översiktsplan där naturresurslagens bestämmelser skall beaktas. Detta tvingar fram en politisering av miljöfrågorna på lokal nivå och en helhetssyn där man utgår från olika verksamheters sammanlagda effekter inom kommunens område. Övertorneås utnämnande av sig själv till ekologikommun är ett exempel på en tendens till helhetsgrepp i kommunalpolitiken som har stöd i de nya lagarna. NRL-förslaget innebär att vi nu får de beslut som riksdagen tagit i samband med den fysiska riksplaneringen samlade, och vi får en gemensam grund för 130 tillämpningen av speciallagar som reglerar naturresursutnyttjandet. Här borde emellertid, som jag förut var inne på, naturresurskommitténs bredare hushållningsperspektiv ha varit utgångspunkten. Under utskottsbehandlingen har bostadsutskottet enats om att bibehålla det kommunala vetot och ändrat regeringsförslaget i denna del i enlighet med vad bl.a. vpk föreslagit. Eventuella nya försök i den riktningen kommer vi att motsätta oss, och vi hoppas givetvis att förslag om att slopa eller ytterligare inskränka kommunernas beslutanderätt inte återkommer. Utskottet har även gjort ändringar i regeringsförslaget så att ytterligare tre vattendrag skall undantas från utbyggnad, nämligen Hylströmmen i Voxnan, Haverö strömmar i Ljungan och Långan i Indalsälven. Dessutom föreligger en majoritet för att undanta även Råneälven. Dessa förändringar är betydelsefulla och glädjande för naturvården och friluftslivet samt för en stor majoritet av de människor som bor i närheten av dessa vattendrag och som är direkt berörda. Trots vissa brister i NRL-förslaget, bl.a. prioriteringen av militärens intressen, möjligheten till mineralbrytning i fjällområden och att inte fler vattendrag och älvsträckor undantagits från utbyggnad, blir helhetsintrycket av förslaget ganska bra. Viola Claesson kommer i sitt inlägg bl.a. att uppehålla sig vid vpk-förslagen om totalförsvaretsintressen, mineralbrytning i obrutna fjällområden och det kommunala vetot. I enlighet med tidigare vpk-motioner om vattenkraftsutbyggnad har vi i anslutning till NRL-förslaget återkommit till tidigare förslag om vattenområden som bör undantas från vattenkraftsutbyggnad. Jag vill då först notera att vpk, när det gäller flera av de älvar och älvsträckor där vpk tidigare varit ensamt om att föreslå undantag från utbyggnad, de senaste tre åren också fått anslutning från andra riksdagspartier. Så är exempelvis fallet med Råneälven, och det är glädjande. Vpk anser inte att vi har råd att göra oss av med de värden som finns i orörda eller i praktiskt taget orörda vatten. Det behöver vi inte heller. Följer vi linjen om hushållning med våra naturresurser har vi också våra vattenområden kvar. Om vi däremot skulle följa kärnkraftsanhängarna och dem som hela tiden driver upp elförbrukningen — de som inte tar ansvar för miljön och inte bryr sig om konsekvenserna — riskerar vi att komma i en tvångssituation där vi måste offra vattenområden. En ganska samstämmig uppfattning finns mot bakgrund av tidigare diskussioner och riksdagsbeslut om att byggandet av nya stora vattenkraftverk i Sverige måste anses vara avslutat. Riksdagen har också i skilda sammanhang ställt sig bakom konkreta åtgärder och program för utvecklingen av nya energikällor. Därför saknas också skäl för att över huvud taget ta ställning till förslag om förstudier i avsikt att anlägga fler vattenkraftverk, oavsett om älvsträckorna utgörs av de s.k. huvudälvarna eller om de omfattas av naturresurslagen eller ej. Vpk har därför följt upp en folkpartimotion med denna innebörd i reservation nr 10. Hylströmmen i Voxnan hör som jag nämnde inledningsvis till de vattendrag som föreslår blir undantagna enligt NRL. Det är bra, men man måste skydda inte bara själva Hylströmmen, utan en längre del av älvsträckan — nämligen hela Voxnan uppströms Edsbyn — så som föreslagits i partimotioner från vpk, folkpartiet och centern. Hårkan i Indalsälven är ett annat objekt som samma partier vill undanta mot bakgrund av den mycket starka opinion som även i detta fall framförts lokalt och regionalt. Hårkan har blivit offer för ett slags byteshandel med Långan som vissa partier bedrev 1984. Ammerån är den sista någorlunda orörda älven i mellersta Norrland. Den klassas av en samlad ekologisk expertis som ytterst bevarandevärd på grund av sin förmåga att motstå försurning och sin stora artrikedom både då det gäller fauna och flora. När det gäller Ammeråns överledning har motiven mot utbyggnaden blivit ännu starkare sedan i våras. Redan tidigare fanns mycket starka skäl till att ingen överledning skulle komma till stånd. Trots detta envisas ånyo socialdemokrater och moderater med att skjuta ett ställningstagande från sig — socialdemokraterna med gamla argument som de nu ånyo upprepar. De bortser tydligen från att kommunfullmäktige i Ragunda enhälligt beslutat säga nej till en överledning. Inte heller tycks socialdemokraterna ha uppfattat att kommunstyrelsen i Ragunda kommun inte anser fortsatta överläggningar med kraftbolagen meningsfulla, vilket framgick vid den uppvaktning som representanter för kommunen gjorde inför utskottet den 8 september i år. Att olika effektiviseringar gjorts av de kraftverk som skulle beröras av en överledning, utan att någon överledning kommit till stånd, tycks inte heller påverka socialdemokrater och moderater. Herr talman! Hela Ammerån måste nu skyddas från utbyggnad — en enig kommuns ställningstagande måste väga tyngre än kortsiktiga ekonomiska intressen och prestigehänsyn. Projektet Edänge i Mellanljusnan har hört till det mest omdiskuterade under flera år. Även här har nya omständigheter redovisats som ger ytterligare stöd för att projektet skall undantas från utbyggnad. Nya fakta angående de biologiska kvaliteter som den berörda älvsträckan och området runt omkring har, liksom de värden området har för rekreation och friluftsliv, motiverar detta.

Några av dessa har över huvud taget inte varit föremål för någon sakbehandling av utskottet men ändå avvisats av en majoritet. Vpk anser att samtliga de i motion och reservationer preciserade sträckorna skall omfattas av det skydd som naturresurslagen ger och att regeringen skall ges detta till känna samt återkomma med förslag till sådan komplettering av naturresurslagen. Herr talman! När riksdagen 1984 och 1985 behandlade frågan om Råneälven avvisade övriga partier vpk-förslagen om att hela älven skulle undantas från utbyggnad. Tack vare den omfattande opinion som sedan utvecklats av bl.a. Amore, Sportfiskarna, Svenska naturskyddsföreningen, olika miljögrupper, politiska partier och andra organisationer och enskilda föreligger nu en majoritet för ett beslut att rädda Råneälven. Det är bra, och det visar att kamp lönar sig! Inför utsikten av ett regeringsnederlag beträffande Råneälven presenterade bostadsutskottet ett förslag till övergångsbestämmelser som är helt onödigt. Det kan emellertid innebära att älvar som nu inte är skyddade kan komma att byggas ut trots att de bör omfattas av det skydd naturresurslagen ger. Vpk och folkpartiet har därför i reservation 21 och i ett särskilt yttrande anfört att denna övergångsbestämmelse ej skall införas. Herr talman! Hundratusentals människor i vårt land som bor i eller i närheten av våra vattenområden och älvdalar har nu i många år oroats av olika beslut och ställningstaganden och frågar sig med all rätt när det skall bli lugn och ro. Det är en orimlig ordning att projekt som undantagits med täta mellanrum skall kunna tas upp till omprövning. Ett nej i vattendomstolen eller från en regering borde betyda mer än att man skall kunna komma igen vartannat år!

Hur stämmer detta med i olika sammanhang uttalade ambitioner om större hänsyn till naturoch miljöintressen? Det kan väl inte vara så att regeringen tänker använda sig av möjligheten att vid lämpliga tillfällen inför nästa val undanta något objekt och därmed bevisa sin miljövänlighet. Det är svårt att frigöra sig från den misstanken också med utgångspunkt i tidigare erfarenheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i bostadsutskottets betänkande nr 3 där vpk återfinns; i övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.